Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson kommenterade reservation 1, där centern klart uttalar att det statliga stödet i första hand bör gå till de inkomstsvaga kommunerna, eftersom insatserna självfallet bäst behövs där. Jag vill också säga, vilket framhållits tidigare, att vad som står i reservationen också är ett svar på uttalanden i olika sammanhang, där man har försökt göra gällande att det i vissa politiska partier är viljan som fattas, då biblioteksservicen inte är tillräckligt utbyggd. Enligt min mening har ekonomin varit huvudorsaken, vilket också framgår, om man läser utredningarna grundligt. Vi har inte avstyrkt när det gäller stöd till arbetsplatsbibliotek, men vi anser att det är onödigt att till denna verksamhet specialdestinera hela 3 milj.kr. av ett i sig självt ganska litet anslag. Sedan till utskottets redovisning om Dalaprojektet. I mitt förra inlägg berörde jag detta projekt något. Häri redovisas många vägar som kan beträdas för att nå en bred allmänhet. Jag vill understryka att jag tror att det är farligt att så starkt specialdestinera pengar att det byggs upp barriärer. I stället bör det skapas gemenskap över alla yrkeskategorier och gränser ute i bostadsområdena. Sedan vill jag, herr talman, gärna säga att jag är tacksam för att utskottet har skrivit så positivt om vårt krav på ökade insatser för biblioteket i Umeå när det gäller upplysning om samelitteraturen. Jag tycker att kulturrådet bör läsa den direkta beställning som jag hoppas riksdagen ställer sig bakom. Det finns verkligen anledning att poängtera detta. Till sist, herr talman, vill jag än en gång understryka att centern mycket bestämt framhåller att utlåningen i kommunernas folkbibliotek skall vara avgiftsfri.
Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson lämnar ju riksdagen vid sessionens slut. Han har gjort sig känd som en i kulturfrågor mycket insiktsfull person och som en person med ett mycket starkt personligt engagemang. Jag har inte mycket att kommentera i hans anförande. Det fanns bara en 23 skönhetsfläck. I sin kritik av moderaterna talade han plötsligt om vad som kunde hända i borgerligt styrda kommuner. Lars-Ingvar Sörenson måste vara medveten om att man inte i alla frågor kan bunta ihop socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna. Det finns betydande nyanser, inte minst i kulturfrågor. När det gäller avgiftsbeläggning på biblioteken finns det också skillnader mellan centern, folkpartiet och moderaterna. Jag tillät mig uttala den förhoppningen att ledande moderata kulturpolitiker som Ingrid Sundberg och Lars Ahlmark kommer att aktivt verka i sitt parti för att man inte skall använda sig av friheten att avgiftsbelägga boklånen. Eftersom jag vet att Lars-Ingvar Sörenson har känsla för nyanser, vill jag vädja till honom att putsa bort den där skönhetsfläcken. Det krävs alltså att de partier som har en bestämd uppfattning härvidlag håller samman. Såvitt jag vet har såväl folkpartiet och centern som socialdemokraterna — med undantag för någon framstående kommunalpolitiker i det socialdemokratiska partiet — uttalat samma uppfattning: boklånen bör vara avgiftsfria.
Herr talman! Ingrid Sundberg tog upp frågan om avgiftsfriheten på folkbiblioteken. Jag tror inte att man kan anföra de böter som man får betala i de fall man försummar att lämna tillbaka böckerna som ett argument. Jag vill för övrigt erinra eventuella syndare om att det just i dag —i varje fall i Stockholm -— är helt fritt fram för att lämna tillbaka böcker, t.o.m. böcker som man har lyckats gömma undan i flera år. Det är kanske någon av kammarens ledamöter som vill begagna sig av detta erbjudande. Att avgiftsbeläggning tillämpas kan ju inte heller vara något argument för att man skall fortsätta på den vägen. Jag förstår inte Ingrid Sundbergs argumentation på den punkten. Vad det handlar om är ju själva principen om avgiftsfria boklån. Denna fråga kommer att bli ännu viktigare i framtiden i den mån som folkbibliotekens informationsverksamhet utvecklas. Ingen av oss vet hur tendenserna kommer att utvecklas under den s.k. dataåldern. Det enda vi med bestämdhet vet är att det kommer att bli allt svårare för en vanlig medborgare att ta del av den information som finns i samhället. Informationen kommer i stor utsträckning att vara lagrad i databaser. Och det är ett oerhört viktigt demokratiskt krav att alla medborgare skall ha tillgång till dessa och kunna skaffa sig kunskap. På samma sätt som man nu kan gå in i ett bibliotek och ta fram en uppslagsbok eller annan bok ur en hylla och skaffa sig kunskap skall alla medborgare utan särskild kostnad kunna ta del av den kunskap som redan i dag finns i databaser och i ännu större utsträckning kommer att finnas i morgon. Jag vill inte påstå att frågan om tillgången till denna information är okomplicerad. Men det är en fråga som måste lösas. Jag vidhåller att det är ett viktigt demokratiskt krav att frågan löses på ett sätt som skapar tillgänglighet för alla på det här området. Det är riktigt att maten inte är gratis, den är t.o.m. väldigt dyr i Sverige — det är därför vpk har vunnit så starkt stöd hos den svenska allmänheten för sitt gamla krav att momsen skall bort på maten. Men, jag vill ändå hävda att kulturen är livsnödvändig för människan och att den i princip bör vara gratis. Jag tror att detta är en viktig princip, oavsett vad maten kostar.
Herr talman! Jag söker inte sak med des.k. mittenpartierna. Jag avslutade mitt huvudanförande med att notera att det finns en betryggande majoritet i utskottet för förslagen i den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu diskuterar. Detta gör jag naturligtvis med tillfredsställelse. Ändock finns det en del frågetecken, herr Wikström. Man har rätt att ha vilka åsikter man vill i den här kammaren. Men det hade varit snyggt om ni hade ställt er bakom kraven i propositionen på arbetsplatsbibliotek. Vi ser inte arbetsplatsbiblioteken bara som en åtgärd att försöka få fatt i läsare som annars är svåråtkomliga, utan vi räknar med att arbetsplatsbiblioteken kommer att fylla en plats i framtiden när det gäller bibliotekens service ute på arbetsplatserna. Det är ett nytt grepp, som vi hoppas skall inte bara kunna intressera tillfälligt utan också bli en bestående verksamhet. Det har ju också visat sig att inte minst barnböcker lånas där som eljest aldrig skulle ha lånats. Och det kommer såvitt vi förstår att kunna stimulera läsintresset hos den uppväxande ungdomsgenerationen och naturligtvis också medföra att läsvanor kan utvecklas som tas med in i vuxengenerationen. Visser inte så enkelt på arbetsplatsbiblioteken som att det bara är ett försök att just nu fånga in nya läsare. Det är också ett försök att upprätta en reguljär verksamhet, ett nytt inslag i biblioteksverksamheten. Inte heller med Karl Boo söker jag sak. Vi står varandra ganska nära i dessa frågor. Jag vet att ni i sak inte är emot arbetsplatsbiblioteken, även om ni ifrågasätter att ett så stort bidrag som det nu föreslagna skall vara specialdestinerat. Men vi tycker inte, Karl Boo, att 3 milj.kr. egentligen är så förfärligt mycket pengar till en så här viktig sak. Sedan litet kortfattat till Ingrid Sundberg: C.-H. Hermansson har redan tagit upp frågan om böter för att man inte återlämnar sina lånade böcker i rätt tid. Jag har själv blivit utsatt för sådana böter i min hemkommun Göteborg — jag vet att de finns. Men jag säger som C.-H. Hermansson att det är inget skäl för att de nödvändigtvis måste finnas kvar. Det gläder mig att höra att man tagit bort dem i Stockholm. Ingrid Sundberg tog också upp en annan sak som jag tycker är viktig, nämligen rätten till fri information genom data. Det är alldeles riktigt att den frågan inte är okomplicerad. Vi har i dagarna fått ett kommittédirektiv på hela 19 sidor om en utredning av alla de komplikationer som finns på det här området. I utskottsbetänkandet uttalar vi oss mycket kraftigt för denna rätt till fri information.

Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson tog upp frågan om böter. Det var bara en av de få inkomstmöjligheter för biblioteken som jag angav. En annan som blir alltmer vanlig och som inte har berörts av Lars-Ingvar Sörenson är beställningsavgifter. Jag tror att det är mycket viktigt att vi, när vi diskuterar biblioteken och bibliotekens verksamhet, har klart för oss att biblioteken runt om i vårt land är tvingade att avgiftsbelägga viss informationsservice. Det är vad som förekommer. När jag lyssnade på Lars-Ingvar Sörenson ställde jag mig frågan: Är Lars-Ingvar Sörenson medveten om att sådana här serviceåtgärder är avgiftsbelagda och att de måste vara det — inte minst därför att våra folkbibliotek behöver ha en budget. En budget gör att man i någon mån kan bestämma vilka kostnader man kommer att drabbas av under det kommande året. Kostnaderna skulle bli oöverblickbara vid t.ex. fri tillgång till dataterminalerna på biblioteken. Sedan sade Lars-Ingvar Sörenson beträffande arbetsplatsbiblioteken att det i första hand gällde att få tag på bokläsarna på arbetsplatserna, och så berättade han om utlåningen av barnböcker där. Detta är en alldeles riktig kommentar. Det är en förvånansvärt stor del barnböcker — vi har trots allt redan nu arbetsplatsbibliotek — som lånas på arbetsplatsbiblioteken. Jag ser detta som en nackdel. Det är nämligen oerhört väsentligt att föräldrar och barn gemensamt besöker kommunens bibliotek, väljer bland böckerna där och bläddrar i böcker. Vad som händer är att föräldrarna självfallet tycker att när barnböckerna ändå finns på deras arbetsplatsbibliotek, så är det bekvämare att låna dem där. De små barnen går därmed miste om den tidiga kontakt med biblioteken som vi tycker är värdefull. Återigen, Lars-Ingvar Sörenson! Detta är en parallellaktivitet som kostar pengar och som icke berikar vare sig det totala läsandet eller kommunernas sammanlagda biblioteksservice eller bibliotekstjänsten.
Herr talman! Bara kort till Lars-Ingvar Sörenson. Vi är, som jag sade tidigare, inte emot stöd till arbetsplatsbiblioteken, men vi tycker att 3 milj.kr. är ganska mycket i förhållande till det totala anslaget. Det är då rimligare att statens kulturråd i vanlig ordning får göra de prioriteringar som rådet anser sig böra göra för att få ut mesta möjliga av pengarna. Jag vill än en gång framhålla att jag tycker det finns anledning att invänta bedömningarna när det gäller stödet till kulturverksamheter i bostadsområdena framöver, innan vi slutligt fattar beslut om specialdestinering av just de här pengarna.
Herr talman! Jag är, Ingrid Sundberg, som jag sade förut, mycket väl medveten om att rätten till fri information genom ADB kan innebära komplikationer. I de kommittédirektiv som jag tidigare pekade på uttalas det mycket tydligt att det från flera utgångspunkter kan finnas invändningar att göra. Det är alltså inte så lätt att lösa dessa frågor. Det framhålls i direktiven att man verkligen kan fråga sig om det bör vara en uppgift för myndigheterna att tillgodose önskemål om massuttag av t.ex. kommersiell karaktär. Det kan naturligtvis också jag fråga mig, Ingrid Sundberg. Det kan bli olidligt för små kommuner att ge gratis service åt kanske stora företag, som själva kan skaffa sig tillgång till information. Dessutom är .det naturligtvis inte helt oproblematiskt ur sekretessynpunkt. I kommittédirektiven anges att utredningskommittén på ett tillfredsställande sätt skall belysa en rad sådana frågor. Jag hoppas ändå att rätten till grundläggande information, som framhålls av utskottsmajoriteten, skall kvarstå efter det att kommittén har lämnat fram sitt förslag och riksdagen beslutat i ärendet. Jag har inget att erinra mot Karl Boos synsätt. Det är bra, Karl Boo, att ni ställt er bakom huvuddelen av förslagen i propositionen. Jag noterar återigen med tillfredsställelse att det föreligger en betryggande majoritet för att föra de kulturfrågor det här gäller i hamn.
Herr talman! Alla medborgare skall. ha fri tillgång till litteratur och information, sade någon tidigare i debatten, och det var förstås biblioteken som då åsyftades. Men människor skaffar sig i Sverige i dag information om samhället på många andra sätt än genom att gå till folkbiblioteket. Jag tänker framför allt på radio och TV liksom på dagstidningar. Och att se på TV är inte gratis. En majoritet i riksdagen har nyligen höjt avgiften för TV-licensen, och även prenumerationspriset på tidningar har höjts kraftigt under de senaste åren. Det är dock inte detta som vi nu skall diskutera, utan boken och litteraturen. Boken torde vara den viktigaste förmedlaren av kulturupplevelser för stora grupper av människor — alltsedan boken blev tillgänglig genom en ökad läskunnighet och distributionsformer som tog hänsyn både till var människor bor och till vad man har möjlighet och villighet att betala. Varje förening med självaktning inom de etablerade folkrörelserna hade redan tidigt ett eget bibliotek. Betydelsen av en speciell affär där man kan köpa böcker, alltså en bokhandel, måste också nämnas i sammanhanget. På senare tid har kvalitetsböcker dessutom kunnat köpas via olika bokklubbar och i välsorterade större affärer och varuhus, I de flesta av landets kommuner finns i dag en bokhandel. Det är dock 22 Yo av kommunerna som helt saknar bokhandel. En fjärdedel av kommunerna har endast en s.k. servicebokhandel, alltså en bokhandel med ett begränsat sortiment. Knappt en femtedel av våra kommuner är så lyckligt lottade att de har mer än en fackbokhandlare. Gränsen för att få kallas för fullsortimentsbokhandel eller fackbokhandel går vid 4 000 titlar. Alla kommuner däremot har ett bibliotek. De svenska bokköpen har minskat på senare tid — med, som även Ingrid Sundberg sade i sitt inledningsanförande, hela 25 Yo. under 1980-talet. Utlåningen vid folkbiblioteken har också minskat under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. En viss uppgång har sedan skett från 1983. Herr talman! En lokal bokhandel är en stor tillgång för en kommun. En fråga av ofta avgörande betydelse för bokhandelns överlevnad är om skolan köper sina böcker i den lokala bokhandeln eller genom centrala kommunala samköp. Som utskottet framhåller, är det inte säkert att kommunen ens på kort sikt tjänar på centrala samköp. Det räcker inte med att bara titta på bokpriset, utan det gäller också att beräkna kostnaden för administrationen av läromedelsinköpen. När bokhandeln får uppdraget att förse skolan med läromedel kommer skolan och kommunen att slippa många dyra arbetstimmar med beställningar, distribution m.m. Det finns de som hoppas på en ökad försäljning av böcker om fasta bokpriser åter införs. Utskottets majoritet tror inte på detta. Under hänvisning bl.a. till 1982 års bokutredning framhålls att fasta bokpriser skulle medföra en allmänt högre prisnivå för böcker och en försäljningsminskning. Det är därför klokt av utskottet att avvisa en återgång till fasta bokpriser. Ett nytt fackbokhandelsavtal har träffats, som för bokhandlaren dels ger en rabatt på det första exemplaret av de titlar som ingår i abonnemanget, dels ett distributionsstöd för de böcker som får statligt utgivningsstöd. Ett problem i sammanhanget som vi har tagit upp i vår motion 2998 gäller det förhållandet att lagerhållning av böcker — även av böcker som är betydelsefulla och är vad man kallar klassiker — nästan har upphört. Vi påpekar i ett särskilt yttrande att detta visserligen är branschens ansvar i första hand men att staten också har ett ansvar och med uppmärksamhet bör följa utvecklingen på området. När det gäller folkbiblioteken anser vi att ansvaret för dem helt och fullt vilar på kommunerna. Tillgänglig statistik visar också att kommunerna har tagit detta ansvar. Biblioteken är utan jämförelse den största och viktigaste verksamhetsgrenen inom den kommunala kultursektorn. Det kan inte vara lämpligt att staten genom ett nytt bidrag väljer ut vissa kommuner, som får ett omfattande stöd för sin biblioteksverksamhet under en längre tid. Vi moderater anser att det är varje kommuns sak att avgöra inriktning och omfattning av sin verksamhet. Om en kommun inte anslår tillräckliga medel för sitt bibliotek skall staten inte gå in och lägga till mellanskillnaden. Med detta yrkar jag bifall till reservation 13. Samma skäl kan anföras mot införande av ett statligt stöd till verksamhetsutveckling vid folkbibliotek. I propositionen sägs att kulturrådet skall dela ut detta nya bidrag till bl.a. experimentbibliotek och nya former av kommunikation mellan biblioteken. Det kan inte vara nödvändigt med ett särskilt statsbidrag för verksamhetsutveckling. Det skall finnas ett moment av utvecklingsarbete i den här typen av verksamhet, även utan ett specialdestinerat bidrag. Med den motiveringen yrkar jag bifall till reservation 16. Jag vill till sist, herr talman, i det här sammanhanget också peka på den ökade betydelse som länsbiblioteken har för de lokala folkbiblioteken. I propositionen och utskottsbetänkandet nämns att dessa för kommunerna skall tillhandahålla kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information och fortbildning samt olika specialtjänster. För dessa viktiga uppgifter kommer länsbiblioteken att erhålla 35 nya grundbelopp nästa budgetår. Det är alltså en betydande satsning som staten gör på länsbiblioteken just för att dessa skall kunna ge en ökad service åt kommunerna och deras bibliotek.

Herr talman! Jag skall i detta inlägg ta upp frågor som rör fasta bokpriser, utgivningsstöd, klassikerutgivningen i skolan, ett svenskt uppslagsverk, kulturtidskriftsstöd och slutligen En bok för alla. Som helhet handlar mitt inlägg i debatten alltså om olika former av litteraturstöd. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23. Jag skall först ta upp frågan om fasta bokpriser, som har debatterats under lång tid och berörts ingående i utredningar. Det är intressant att notera att enligt statens kulturråd förekommer inte i något annat land helt fria bokpriser, som vi har i Sverige. Effekterna på bokmarknaden av fasta bokpriser har inte analyserats av 1982 års bokutredning, som ju bildar underlag för propositionen. Utvecklingen mot kortare lagerhållningstider samt färre och större försäljningsställen är likartad också i länder med fasta bokpriser. Situationen i Sverige är alltså av många anledningar svår att jämföra med situationen i andra länder, och det är inte alls givet att ett förbud mot priskonkurrens i återförsäljarledet skulle ställa allt till rätta. Det uppdrivna kostnadsläget inom bokbranschen kräver naturligtvis också i fortsättningen stor uppmärksamhet. Helt klart är att införandet av ett system med fasta bokpriser skulle kräva bokbranschens aktiva medverkan. Branschens inställning är klart negativ till detta. En reglering mot branschens önskemål skulle förmodligen bli både ineffektiv och krånglig. Utskottsmajoriteten anser att det är orealistiskt att genomföra en försöksverksamhet, som vpk föreslår, inom delar av bokmarknaden eller i geografiska delar av landet. Om ett system med fasta priser skall införas, måste syftet vara att det skall bli permanent. Det nyligen träffade fackbokhandelsavtalet ålägger branschen ett större kulturpolitiskt ansvar. Det ser vi som en förutsättning för det samarbete med och stöd från staten som bör finnas. Vi yrkar alltså avslag på vpk:s reservation i den här frågan. I tidigare inlägg har berörts de undersökningar om läsvanor som har föregått propositionen. Vi har ganska god kunskap om hur läsvanorna ser ut. Vi vet att 2,5 miljoner vuxna svenskar läser böcker ofta, dvs. någon gång eller flera gånger i veckan. Vi vet också att närmare 2 miljoner aldrig eller ytterst sällan läser en bok. Detta är ett mönster som har varit relativt stabilt under längre tid. Glädjande nog finns det tecken på att bokläsandet ökar och att icke-läsarnas antal minskar. Boken behåller sitt intresse i förhållande till annan mediekonsumtion. Men läsvanorna varierar kraftigt. Utbildningsbakgrund, arbete, boendeort och ålder skiljer olika gruppers läsvanor. De som tycker om att läsa, de läser mer, medan fortfarande många inte har upptäckt läsandets glädje. Det har visat sig att litteraturkunskapen är sämre bland svenska skolbarn än bland skolbarn i andra länder. Vi anser att de insatser som regeringen har föreslagit för att stärka kulturens ställning i skolan väl motsvarar en ökad medvetenhet inom skolan om språkets betydelse som grund för all inlärning och som förutsättning för delaktighet i samhällslivet. De olika verksamheterna med läsfrämjande insatser har nu förankrats och nya former för åtgärder — nya idéer — växer fram på många håll. Statens kulturråd har nu avslutat den litteraturkampanj som Karl Boo refererade i sitt inlägg. Erfarenheterna därifrån är mycket positiva. Bokförmedlare, studieförbund, skolor, bibliotek, litteraturfrämjandet och bokhandeln har gemensamt upparbetat ett fungerande samarbete, och det finns alla skäl att tro att läsvanorna och läsintresset har förbättrats i Dalarna och att den utvecklingen kan fortsätta. Propositionens förslag om litteratur och bibliotek bygger på de metoder och det synsätt som utredningar och försöksverksamhet har anvisat. Förslagen i propositionen kan ses som strategiska insatser för att ge ringar-påvattnet-effekter i fråga om ökat läsintresse. Den förstärkning med 12,7 milj.kr. som föreslås kan väntas ge till resultat att vi får ett ökat samarbete, att man initierar följdsatsningar och bättre användning av tillgängliga resurser. Det är främst moderaternas önskan om systemförändring, där den offentliga sektorn och samhällets insatser anses böra minskas, som är intressant i det här sammanhanget. Hur ser moderaterna på samhällets ansvar och förutsättningar att stödja insatser för att grundlägga ett aktivt kulturintresse och, kanske framför allt i det här sammanhanget, väcka ett läsintresse? Moderaterna vill minska statsbidragen till kulturen med 4,4 miljarder i förhållande till den av regeringen föreslagna ramen. Vad är det som säger att inte en sådan nedskärning skulle drabba både skolan och biblioteken mycket hårt liksom kommunernas kulturanslag, anslagen till studieförbunden osv.? De flesta kommuner skulle med stor säkerhet i första hand värna det sociala området från nedskärningar, och varje kommunalpolitiker inser att sådana nedskärningar som moderaterna föreslår skulle vara ytterst kännbara i den kommunala verksamheten. Ulf Adelsohn anklagade för en tid sedan moderata kommunalpolitiker för att inte våga ta i tillräckligt hårt i moderata budgetförslag. I de kommuner där moderaterna har presenterat genomarbetade budgetförslag har kulturen så gott som undantagslöst kraftigt drabbats. I den moderata gruppmotionen till kulturutskottet rekommenderas kulturinstitutionerna ”en mer marknadsanpassad prissättning”. Vad innebär det för ekonomiskt ansträngda barnfamiljers möjligheter till besök? Ökar inte det under alla omständigheter orättvisan vad gäller barnens kulturvanor beroende på föräldrarnas förhållanden? Vilket ansvar har samhället för allas tillgång till kultur? Moderaterna avvisar det föreslagna statsbidraget till kultur på arbetsplatserna. Samtidigt vet vi, som också har nämnts här i kammaren, att 25 Jo av de böcker som lånas på arbetsplatsbiblioteken är barnböcker. Ingrid Sundberg sade: Då kommer föräldrarna att ta hem böcker i stället för att ta med sig barnen till biblioteken. Det speglar en djup okunnighet om forskningsresultat som finns när det gäller verksamheten med arbetsplatsbibliotek. Detta finns dokumenterat, och jag rekommenderar Ingrid Sundberg att ta del av de forskningsrapporterna. Det är klart belagt, att de föräldrar som utnyttjar arbetsplatsbiblioteken inte i särskilt hög grad är de som är trägna biblioteksbesökare, utan vi har fått en verksamhet som når nya grupper och som vidgar kulturintresset, och barnböckerna är här ringar på vattnet. Men den här verksamheten vill inte moderaterna stödja med en enda krona. Och Karl Boo sade i sitt inlägg att det är 3 miljoner för mycket till arbetsplatsbiblioteken — även om han talade varmt för verksamheten och sade att den är viktig. 3 miljoner är inte mycket i ett sådant här sammanhang, men det är glädjande att man ändå har kunnat införa ett bidrag till verksamheten. Anslaget till invandrarnas undervisning i svenska språket vill moderaterna idet närmaste halvera. Vilka effekter får det på språkförståelse och umgänge i invandrarfamiljer? Studieförbundens verksamhet var i Dalarna-projektet en av hörnstenarna i det lässtimulerande arbetet. Moderaterna vill skära ned deras anslag med 10 26. Moderaterna vill också minska anslaget till kulturverksamhet i studieförbunden med 32 milj.kr. Däri ingår många författarbesök, som skulle försvinna. Moderaterna vill ta bort anslaget till uppsökande verksamhet i bostadsområden, en besparing med 6,6 milj.kr. Jag känner till en verksamhet som kallas Alla barn är allas barn. Det är ett projekt som ABF driver och som innebär att man har uppsökande verksamhet i bostadsområdena genom att gå ut till föräldrar och barn gemensamt och ha kurser och aktiviteter. Där tar man upp sådant som kunskap om barn, deras fantasi och utveckling, och barnböckerna har varit en mycket viktig del av innehållet. Andra studieförbund har arbetat på liknande sätt. Sådana insatser vill moderaterna upphöra med. Moderaternas tal om kulturens betydelse, föräldrarnas insatser och skolans arbete skorrar falskt, när moderaterna i verkligheten vill strypa allt arbete med att föra ut kulturen till nya grupper och bredda kulturintresset. Stig Strömholms kritik av moderaternas kulturpolitik utgår från en genuin kulturkonservatism. Moderaterna känner inte något ansvar härvidlag. Förslagen mynnar ut i en ren krämarliberalism. Måttet på försäljningssiffrorna är det enda av intresse för den moderata kulturpolitiken. Ingrid Sundberg sade i sitt huvudanförande att moderaterna vill påverka människorna att själva söka upp kulturaktiviteterna — jag tror att jag återger uttalandet rätt. Då vill jag ställa frågan: Efter de här strypningarna av alla kanaler på området — nedskärningen av kulturinstitutioner och resurser — via vilka man kan få kontakt med människorna och ställa till förfogande kulturella tillgångar, hur vill moderaterna då aktivt nå människorna och väcka ett kulturintresse? Hur vill ni gå till väga, när ni samtidigt tar bort alla möjligheter som finns? Moderaterna vill att den klassikerutgivning som föreslås i propositionen skall ske utan statligt stöd. De anser att det räcker med att skolöverstyrelsen gör en förteckning över klassiker för skolan. Jag måste säga att det är en mycket centralistisk inställning! Förstärkningen av svenskämnets ställning i skolan motiverar, enligt vad vi inom utskottsmajoriteten anser, ett särskilt initiativ till en bättre klassikerförsörjning för skolan. Vi har gett skolan ett ökat lokalt inflytande. Klassikerlitteraturen skall naturligtvis användas i rätt sammanhang i undervisningen, inte nödvändigtvis bara i svenskundervisningen. Det är därför viktigt att inte klassikerserien representeras av ett alltför snävt urval. Genom ett brett användningsområde, både i och utanför skolan, kan produktionen spridas på flera titlar och utgivningskostnaden per exemplar bli lägre. Moderaternas förslag att lösa hela frågan om klassikerutgivningen med en litteraturförteckning måste betecknas som rent nonsens — jag kan inte hitta ett lämpligare ord, och jag yrkar avslag på den moderata reservationen. Folkpartiet vill att klassikerstödet skall utgå som ett konsumentoch distributionsstöd. Som kommentar till detta kan sägas att stödformen faktiskt inte närmare preciseras i propositionen, utan kulturrådet skall lägga ett förslag till regeringen, som sedan får ta ställning till det förslaget. Men det är sannolikt att om man går vägen över direkta bidrag till skolorna för köp av klassisk litteratur, ges inte förutsättningar för att hålla ett så lågt pris som angivits som önskvärt, ca 15 kr. per bok. Kulturutskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i centermotionen 2997 att Litteraturfrämjandets möjligheter att göra klassikerutgivningen till en framgång bör utnyttjas. Däremot har inte utskottet kunnat ställa sig bakom motionen då det gäller ensamrätt för Litteraturfrämjandet beträffande utgivningen. Önskemålet att det om möjligt skall bli en sammanhållen serie böcker med enhetligt utförande eller åtminstone en gemensam presentationsform, samt att marknadsföring och distribution av praktiska och kostnadsmässiga skäl bör ske förenade, ger naturligtvis Litteraturfrämjandet goda förutsättningar för denna uppgift, inte minst genom det kontaktnät som byggts upp till skolorna för En bok för alla barn och ungdomar. Jag vill därvidlag ansluta mig till Karl Boos bedömningar. Folkpartiet har till betänkandet fogat en reservation där man vill öka utgivningsstödet med 2 milj.kr. Jag måste tyvärr yrka avslag på reservationen. Vi saknar pengar, och utskottsmajoriteten går på propositionens förslag. När det gäller En bok för alla vill moderaterna inte ge något ekonomiskt stöd till utgivning av vuxenböcker. En bok för alla kom till som ett alternativ till den undermåliga kiosklitteraturen. Att det i dag finns ett rikt och varierat utbud av högklassig litteratur till ganska låga priser kan ses som en lyckad effekt av En bok för alla. En lika viktig uppgift är att söka nå läsovana grupper. Det låga priset i förening med direktförsäljning via folkrörelserna motiverar i högsta grad ett fortsatt stöd till En bok för alla. Förutom på arbetsplatser och i skolorna möter man En bok för alla på allt fler ställen — busstationer, sjukhusens väntrum, campingplatser osv. När verksamheten kan visa resultat, då vill moderaterna dra in stödet. Är de rädda för en ökad medvetenhet, eller varför finns det ingen kulturpolitisk ambition hos moderaterna? Jag yrkar avslag på reservation nr 11. I betänkandet behandlas också frågan om statligt stöd till utgivning av ett svenskt uppslagsverk. Jag tänker inte gå in på detta närmare. Den frågan kommer säkert statsrådet att ta uppi sitt inlägg. Jag vill ändå säga att det i den supersnabba utveckling inom informationsteknologin som vi nu upplever är glädjande att regeringen har för avsikt att genomföra satsningen på ett svenskt uppslagsverk. Både regering och riksdag har vid ett flertal tillfällen uttalat hur angeläget det är att ett sådant här uppslagsverk kan komma till stånd. Om detta nu skall kunna ske är det avgörande att vi inte låter tillfället gå oss ur händerna. Jag tycker att det är beklagligt att folkpartiet och moderaterna är så svala när det gäller konkreta insatser. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 10 och bifall till utskottets hemställan i den här delen. Vpk vill öka kulturtidskriftsstödet med 3 milj.kr. Jag vill bara kommentera detta lika kort som när det gäller folkpartiets förslag om utgivningsstöd. Vi saknar dessa pengar, och jag yrkar avslag på den reservationen. Slutligen kommer jag till frågan om statens kulturråd. Vi vet att moderaterna är emot statens kulturråd. I propositionen ges kulturrådet en ökad beslutsrätt vid fördelning av medel till de olika litteraturkategorierna. I utskottsmajoriteten anser vi att det finns klara fördelar med den modell som nu föreslås. Det är inte lämpligt att lägga myndighetsuppgifter på regeringskansliet, lika litet som det är lämpligt att bokbranschen skall överta uppgifter som till betydande del är kulturpolitiska. Moderaternas förslag kan inte uppfattas på annat sätt än att de egentligen helt vill ta bort utgivningsstödet och låta marknadskraiterna ensamma ta över.

Herr talman! Med den tid som står mig till buds kan jag inte delta i en stor kulturpolitisk diskussion som tar upp de kommunala ekonomiska förhållandena. Jag skulle vilja beröra några av de frågor och kommentarer som utskottets vice ordförande tog upp. Det skulle bl.a. vara nonsens med en litteraturförteckning. Är det inte maktfullkomlighet och besserwissermentalitet att påstå att vad som är fallet i praktiskt taget samtliga europeiska länder, nämligen att man i läroplanen har inskrivit vilken litteratur eleverna bör ha kommit i kontakt med, skulle vara nonsens? Jag tycker att detta visar en brist på känsla för vilket värde litteraturen kan ha i vår skola, en brist som kanske är betecknande för socialdemokraterna i dag. Ing-Marie Hansson försökte sedan få det att framstå som om de resultat man uppnår direkt kunde relateras till anslagets storlek. Varför har då socialdemokraterna inte gått med på kommunisternas förslag om en bibliotekslag och 3 milj.kr. mera? Detta skulle i så fall ge ett ännu bättre kulturutbud. Det är här fråga om vad vi vill använda pengarna till, men det är också fråga om en skillnad i uppfattningen om på vilket sätt de använda pengarna ger resultat. Vi tror faktiskt att detta att göra människor mottagliga för kultur är betydligt mera effektivt än det socialdemokratiska förslaget att man skall kunna köpa kulturkonsumtion med statliga medel på alla områden. Jag kan ta exemplet med En bok för alla. Det framgick inte av Ing-Marie Hanssons anförande att även kulturministern har blivit alltmera skeptisk, sedan det blivit klart vilka det är som köper de här böckerna och, som jag tidigare sade, att restupplagorna säljs för att användas som priser vid tivoliaktiviteter.

Ing-Marie Hansson kan inte vara ovetande om att videon, som i dag är den stora konkurrenten till läsandet, är företrädd främst bland låginkomstfamiljer och andra socioekonomiskt svaga grupper. Videon är inte gratis, och det är inte heller hyrandet av filmerna. Det är i dessa grupper — den målsättningen kan vi enas om — som vi strävar efter att nå nya läsare.
Herr talman! Ing-Marie Hansson nämnde att frågan om klassikerstödets utformning ännu inte är helt avgjord. Det tycker jag är bra, och jag tycker att regeringen skall ta sig en allvarlig funderare över hur det skall utformas, så att man inte i onödan stör marknadsbilden. Som jag nämnde ges det ju redan i dag ut åtskilliga klassiker. Och vi kan riskera att det i framtiden blir ett system där klassiker ges ut endast om man får direkt, statligt selektivt stöd. Jag tror därför att ett sådant stöd är en ganska farlig väg. Däremot är vi intresserade av att främja utgivning av klassiker, och det tror jag kan ske i andra former. Vi vill satsa mer än socialdemokraterna på utgivningsstödet, och vi betalar det genom att inte anvisa pengar till arbetsplatsbiblioteken. Bakom det ligger övertygelsen att det är ett felaktigt spår att vid sidan av folkbiblioteken bygga upp ett alternativt bibliotekssystem — som är precis vad det handlar om. Vi hade ett sådant system en gång i tiden. Det fanns bibliotek i kyrkor, i ordenshus och på en del arbetsplatser. Där gjorde man en fantastisk pionjärinsats. Men sedan kom man till ett läge där man sade att detta var en uppgift för kommunerna. Kommunerna övertog dessa små bibliotek och sade: Till folkbiblioteken skall alla kunna komma. I dag är det kärvt för många kommuner. Jag tror att det är viktigt att då slå vakt om att folkbiblioteken skall vara öppna för alla och nå alla. Däremot kan man göra särskilda aktioner för att nå speciella arbetsplatser — det tycker jag är O.K. Men att bygga upp separata arbetsplatsbibliotek tror vi innebär ett alternativt system som kan komma att visa sig ganska besvärligt, och det kommer naturligtvis också att gå ut över folkbiblioteken. Till sist vill jag beträffande uppslagsverket — eftersom Ing-Marie Hansson hänvisade till vad statsrådet kommer att säga — spara mina synpunkter till efter statsrådets anförande.
Herr talman! Först till Ingrid Sundberg beträffande en litteraturförteckning: Jag tror inte att det är något som hindrar skolöverstyrelsen från att göra upp en förteckning med förslag till intressanta klassikerböcker. Men jag tror inte att det löser problemet att tillhandahålla skolorna ett klassikerurval till rimliga kostnader, som här föreslås. Jag tycker det är ett intressant initiativ att på detta sätt möjliggöra en utgivning som kan användas också på andra håll, såsom vuxenlitteratur och för biblioteksväsendet. Där tycker jag att moderaterna kryper undan, när de skär bort detta statsbidrag och säger att det inte löser problemet. Ingrid Sundberg säger också: Anslagens storlek kan inte vara beroende av de kulturpolitiska ambitionerna. Jag frågar: I vad skall man annars spegla kulturpolitiska ambitioner, om vi inte från samhällets sida mäter dem i viljan att satsa? Man kan se på vilka anslag som vi har prioriterat sinsemellan. Jag räknade upp några där moderaterna har skurit bort och inte vill satsa. Det handlar ju om vilka anslag som man vill satsa på, en prioritering. Som jag kan se är alla anslag som syftar till ett brett kulturintresse och till att nå nya grupper ointressanta för moderaterna. Ingrid Sundberg säger: Det viktiga är att göra människorna mottagliga. Ja, men hur? Hur skall man göra det om studieförbunden skall bantas, om skolornas verksamhet skall skäras ned, om biblioteken får mindre anslag, om Litteraturfrämjandet inte skall vara kvar och om arbetsplatsbibliotek inte skall få finnas? Hur vill Ingrid Sundberg göra? Ge mig det receptet, det vore intressant att ta del av. Hur gör man människorna mottagliga utan att samhället går in och satsar pengar? Hon kritiserar En bok för alla och säger att hon blir alltmer skeptisk då hon hittar dessa böcker på tivoli. Men det är kanske ett bra sätt att ge böcker som tivolivinster i stället för alla skära elefanter. Jag tycker det är ett bra alternativ. Jan-Erik Wikström säger att det kan vara en risk för att det blir klassikerutgivning bara om det finns ett statligt stöd. Men vi har träffat ett fackbokhandelsavtal, och vi har en bra dialog med bokbranschen. I mitt anförande framhöll jag vikten av kulturpolitiska ambitioner också hos bokbranschen. Jag tror därför inte att den omnämnda risken är så stor. Jag tror tvärtom att liksom En bok för alla initierade ett problemområde, kan klassikerutgivning stimulera och öka konkurrensen, den som Jan-Erik Wikström tycker är så viktig. Vi får en konkurrenssituation förlagen emellan. Tag den utmaningen!
Herr talman! Jag tycker böcker är bättre än skära elefanter, men de skära elefanterna har fördelen att inte vara betalda med skattemedel. Ing-Marie Hansson ställer frågor om hur man tror att kulturen klarar sig utan alla dessa statsanslag. Man kan av Ing-Marie Hansson få intrycket att moderaterna över huvud taget inte vill vara med och stödja någon form av kulturaktiviteter. Men det vet hon lika väl som jag att vi vill. Vi har i dag en situation som inte är alltför dålig men som kunde vara mycket bättre. En stor del av förklaringen till detta ligger i utformningen av den gamla Lgr 68. Där fråntog vi eleverna möjligheter att lära sig svenska, att skaffa sig den orientering i omvärlden som är nödvändig för att söka sig fram till nya kulturaktiviteter. Detta ligger långt tillbaka i tiden. En förbättring kommer att ske. Jag hör till dem som är övertygade om att dessa insatser är oändligt mycket mera värdefulla än den starka centralstyrning som Ing Marie Hansson förordar när det gäller svenskt kulturliv.
Herr talman! Till Ingrid Sundberg vill jag säga att det visst är riktigt att det finns kulturverksamheter som moderaterna vill stödja. Ni har ju inte nollbudgeterat inom kultursektorn, det skall jag villigt erkänna. Men jag - sade att man måste titta på prioriteringen, på var man vill satsa. Där skiljer vi oss markant. Moderaterna vill satsa på etablerade gruppers kulturkonsumtion. Man vill ge mer åt kulturintresserade kulturkonsumenter, som redan har upptäckt och funnit ett värde i detta. När moderaterna talar om att man skall låta människorna upptäcka kulturen och göra dem mottagliga, måste följdfrågan bli: Hur, och med vilka medel? Det har jag inte fått något svar på.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson inledde med att påminna om att vi den svenska nationaldagen 1985 diskuterar viktiga kulturfrågor. Jag vill understryka att den här diskussionen, liksom propositionerna om litteratur och folkbibliotek, ytterst handlar om värdet av ett försvar för det svenska språket, för den svenska kulturen. Den handlar om att värna och hävda den gemensamma kulturbasen. Förslagen framläggs mot bakgrund av värderingar av en politik, som har förts under några år nu. Jag syftar på den politik som utgår från riksdagens kulturpolitiska beslut 1974. Det intressanta är att kunna konstatera att de båda utredningarna, bokutredningen och folkbiblioteksutredningen, visar att politiska åtgärder, riksdagens beslut, i många avseenden har betydelse. Bokutredningen visar att det faktiskt i huvudsak är de privata konsumenterna som utgör bokmarknaden. Det statliga stödet på det området är bara ett par procent. Men det visar att det i långa stycken har räckt för att förändra marknaden, underlätta marknadsprocesser och förbättra förhållandena på bokmarknaden. Vi har alltså kunnat utgå från att det litteraturstöd, om vilket riksdagen fattade beslut 1975, i huvudsak har varit bra. Vi föreslår nu förändringar och utveckling av detsamma. Jag tror att det finns anledning att också erinra om detta. Herr talman! Eftersom jag inte vill ta kammarens tid i anspråk för mera allmänna reflexioner, skall jag mycket konkret ta upp några punkter som varit uppe till debatt i dag. Först mycket kort om de fasta bokpriserna. Det förhållandet att regeringen inte föreslagit en återgång till fasta bokpriser beror naturligtvis ytterst på insikten om att man inte återställer ordningen till 1969 genom ett riksdagsbeslut. Så enkelt förändrar man inte marknaden. Vpk har i sin reservation föreslagit försöksverksamhet med fasta bokpriser. Inte heller en sådan kan man införa om man har det minsta begrepp om hur marknaden fungerar. Hur länge skulle ett försök pågå? Skulle det vara regionalt avgränsat, t.ex. så att man har fasta bokpriser i Vallentuna men inte i Täby? I realiteten är alltså en sådan försöksverksamhet omöjlig. Klassikerutgivningen har varit uppe till debatt under förmiddagen. Låt mig på den punkten bara säga att det nu aktuella förslaget syftar till att möjliggöra för skolorna att köpa böcker. Det är alltså inte ett anslag till skolorna där man lämnar ut pengar och hoppas att de skall köpa böcker. Vi har i förslaget i stället valt att dirigera pengarna så att det faktiskt köps böcker i klassuppsättningar till eleverna. Det tror jag inte kommer att skada dem som kommer att få del av stödet. Tvärtom tror jag att väldigt många av utgivarna — det är en hel del som ger ut klassiska verk — kommer att upptäcka att också skolorna kan vara intressanta som köpare av klassiska verk. Jag tror att vi med detta kommer att få i gång en process också i det avseendet. Jag har fått frågor från både Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström om uppslagsverk. Jan-Erik Wikström konkretiserar sina frågor genom att fråga: Är bidrag till ett ekonomiskt bärkraftigt förlag kulturpolitiskt riktigt? Nej, det är inte fråga om stöd till ett förlag. Det är en insats för att få i gång utarbetandet av ett nationellt uppslagsverk. Det är för detta ändamål som pengarna lämnas, inte för att stödja förlaget. Men det kanske är en poängi att man ber ett förlag och inte någon annan att ge ut en bok. Finns det löften och garantier?, frågar Jan-Erik Wikström beträffande bidrag till näringslivet. Vilka utfästelser har givits till förlag och andra intressenter?, frågar Ingrid Sundberg. Inga utfästelser har gjorts i denna fråga.

Utgivande av ett uppslagsverk är ju inte bara en fråga om att förse ett antal hem med böcker. Där är det också fråga om att se till att forskare, vetenskapsmän och författare får möjlighet att samlat dokumentera sina kunskaper. Ett nationellt uppslagsverk har faktiskt flera dimensioner, där i slutändan en produkt kommer som man kan inhandla och läsa i. Den första dimensionen är den att man under utarbetandet av uppslagsverket faktiskt samlar och dokumenterar kunskap och vetande. Detta kan vara viktigt att komma ihåg när någon ställer frågan: ”Vad händer om man skulle få ont om pengar så att utgivningen tar slut vid bokstaven K som i kulturråd?” för att citera Jan-Erik Wikström. Till detta vill jag bara säga att frågan lika väl kan ställas, om man skulle välja Jan-Erik Wikströms modell och ge inköpsstöd till skolor för att köpa ett uppslagsverk som redan är under utgivning: Vad gör man om det förlaget skulle göra konkurs vid bokstaven G somi”grundskola”? Skall man då sitta med ett halvt uppslagsverk, eller skall skolorna ge ut sitt eget? Jag tycker alltså inte att den anmärkningen var särskilt relevant. När det gäller omfattningen av ett stöd från näringslivet vill jag säga till Ingrid Sundberg att det i och för sig inte är så förfärligt stora summor man räknar med. Om jag skall vara riktigt uppriktig hade jag mot bakgrund av de många entusiastiska anföranden som Ingrid Sundberg har hållit i denna kammare om sponsoring från näringslivet i sammanhanget hoppats att Ingrid Sundberg skulle vara en av dem som hjäpte till att fixa de här pengarna. Tills vidare tillåter jag mig att uttala förhoppningen att det skall kunna bli så och att vi kan få litet draghjälp. Låt mig så säga något om biblioteken, bibliotekslagstiftningen och biblioteksavgifterna. I detta sammanhang vill jag lämna datainformationsfrågorna åt sidan. Lars-Ingvar Sörenson har redovisat dem. Det handlar alltså om att vidare utreda både rätten till information för den enskilde och samhällets skyldighet att tillhandahålla information. De komplikationer som finns inblandade i detta sammanhang har vi alltså fått tillfälle att ta del av tidigare i debatten. Vallentuna har figurerat i debatten. Det är intressant att ingen har talat om vad det egentligen är man där har tagit ställning till. Det kan därför vara av intresse att beröra detta. Vallentuna kommuns kulturnämnd har, med ordförandens utslagsröst, beslutat ta upp avgifter: avgift för lån av språkkurser med 25 kr. per månad; avgift för för sent återlämnade barnböcker; den maximala övertidsavgiften för en veckas snabblån höjs från 10 till 20 kr. ; avgift för ett nytt lånekort om man har slarvat bort sitt första; reservationsavgiften höjs till 4 kr. Det gäller alltså en avgiftssättning som faktiskt inte på någon punkt gäller bokutlåningsavgifter. Man får låna böcker gratis också i fortsättningen. Det intressanta är att den moderata gruppen led nederlag när man begärde att få ta ut avgifter för boklån på nyutgivna böcker. De förlorade på den punkten, och det är skälet till att vi har sagt att det kanske inte är så stor risk för att man skall ta ut avgifter. Jag misstänker nästan att moderaterna i Vallentuna med avsikt har dramatiserat de här avgifterna för att dölja att de i realiteten har misslyckats med att få gehör för tanken att ta ut avgifter för vanliga boklån. Ingrid Sundberg har tagit upp frågan och sagt att mat är nödvändig, men den får man betala för. Hon menar att därmed skulle man kunna ta betalt även för boklån. Där ansluter hon sig värdigt till sin partiledare, som i en intervju förra året sade att man med hänsyn till att man tar betalt för simhallsbad borde ta betalt för boklån — är det viktigare att läsa böcker än att hålla sig ren?, som han så utmärkt formulerade det. Ja, det kanske är så att vi tycker det är viktigt att folk faktiskt läser. Och det är lättare att avstå från boken än att avstå från maten. Det är faktiskt ett argument för avgiftsfria boklån. Jan-Erik Wikström frågade om moderatpolitikerna kunde gå i bräschen för att hävda avgiftsfriheten. Nej, det tror jag inte. Den erfarenhet jag gjort under den här perioden är dess värre att moderaternas kulturpolitiker sällan avviker från en enhetlig moderat partilinje. Det är ju så att kulturkonservatismen i moderata samlingspartiet i dag sitter trångt och föredrar att tiga still. Dess värre ser man ofta att många som man hade hoppats skulle vara mycket aktiva förkämpar för ett vitalt och fritt kulturliv inordnar sig i ett nyliberalt fälttåg, vars soldater sannerligen inte tillåts stiga ur ledet för att plocka några blommor; det kan vi i och för sig beklaga. Carl-Henrik Hermansson frågade efter ett biblioteksmanifest, som en bibliotekslag. Låt mig då peka på att ett biblioteksmanifest redan finns i propositionen och i utskottsbetänkandet. Det talar om följande: ”Folkbiblioteket är vår viktigaste lokala kulturinstitution och det skall spela en aktiv roll som initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet. Det skall ha ett allsidigt mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina tjänster utan kostnad för den enskilde. Folkbiblioteket skall stimulera människor att söka kunskap och kulturupplevelser och arbeta målmedvetet för att nå ut med verksamheten till allt fler. Det skall bidra till en ökad medvetenhet och till ett engagemang i den demokratiska processen. Folkbiblioteket skall visa respekt för den enskildes önskemål och behov men alltid främja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter.” Det redovisas också fyra handlingslinjer: — Folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet. —- Folkbiblioteket skall arbeta för en fri och jämlik tillgång till information. — Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsökande verksamheten och knyta till sig förmedlare. —- Folkbiblioteket skall särskilt uppmärksamma barns behov av böcker och läsning. Det är således fråga om att föra en folkbildningskamp, och det manifest som Carl-Henrik Hermansson efterlyste finns alltså redan. Låt mig allra sist när det gäller arbetsplatsbiblioteken bara säga till Jan-Erik Wikström att det inte handlar om att skapa ett alternativt bibliotekssystem, utan om att engagera bibliotek och andra intresserade i uppbyggnaden av bibliotek också på arbetsplatserna. Det är lika rimligt att förutsätta att andra intressenter än folkbiblioteket skall ta ett ansvar på detta område som det är förutsätta att företaget kan medverka till att underlätta joggandet för sina anställda.
Herr talman! Det är självfallet glädjande för mig att höra att kulturministern tror att våra aktiviteter för att få utomstående att bidra till viktiga kulturinsatser kan bära frukt. I min strävan att åstadkomma detta har jag bl.a. samtalat med presumtiva sponsorer av uppslagsverket. De har genomgående sagt: Det gäller för oss att våra insatser, i likhet med reklamsatsningar, kan bli avdragsgilla. Kulturministern har här ett bra tillfälle att klargöra om sponsring av vår encyklopedi kan bli avdragsgill. I så fall tror jag att kulturministern knappast behöver min hjälp för att åstadkomma en god sponsring, som kan vara av värde. Det andra som jag vill bemöta är kulturministerns fördömande av den moderata kulturpolitiken. Han ger sken av att vi skulle gå i konservativa spår, utan vilja till öppenhet och frihet. Det är faktiskt vi som kan plocka de blommor som kulturministern hävdade att vi inte kan plocka. Vi kan göra det av den orsaken att i vårt kultursamhälle blommornas antal och utseende inte nödvändigtvis är fastlagt av kulturrådet. Vi vill ha frihet och mångfald, och det vet Bengt Göransson i högsta grad. Jag skall, herr talman, inte beröra resten av Bengt Göranssons anförande. De övriga frågorna har vi ju debatterat tidigare, och det kan vara onödigt att förlänga debatten.
Herr talman! Vi skulle väl alla gärna vilja se ett nytt, modernt, stort svenskt uppslagsverk. Man kan då fråga sig: Hur kan det komma sig att man i Norge och Finland i våra dagar klarar utgivningen av ett sådant verk utan statsstöd? Vi har också exempel på att Bra Böckers Lexikon, som jag personligen tycker är bra, har sålts i några hundratusen exemplar — och verket förnyas ständigt. Är det någon som tror att man efter ett statligt engagemang i denna bransch någonsin mer kommer att få se ett uppslagsverk, som ges ut av ett privat förlag utan statsstöd? Jag var med om att tillsätta en utredning som skulle pröva denna fråga. Den slutsats som jag kom fram till, liksom de flesta som var engagerade i utredningen, var också denna att det är större risker än möjligheter, om staten engagerar sig i denna utgivning. Självfallet tackar inte Prisma eller Bonniers nej, om de får ett erbjudande om 20 milj.kr. Det är en underbar present, men jag tillåter mig betvivla att det är avgörande för, om man vill ge ut ett verk eller ej, ty resten skall ändå finansieras på vanligt sätt. Jag tror att det kan finnas förlag som kunde vara intresserade, om de visste att de när verket är färdigt har garantier för att få sälja något tusental exemplar till skolorna och något tusental exemplar till näringslivet, så att man vet att det verkligen finns en marknad för detta. Jag tycker alltså att det är nödvändigt att man funderar mycket noga över konsekvenserna av att man från statens sida ger sig in i ännu en bransch. Om ett enskilt förlag utan statsstöd inte orkar med utgivningen utan avbryter den är ju en sak, men om staten har varit initiativtagare och skaffat fram ett grundläggande kapital och det sedan visar sig att man inte orkar med, skulle jag vilja se den kulturminister som då karskt säger: Nej, nu får det vara slut, vi var med och gav pengar, nu får det vara nog. Då tvingas man naturligtvis till förhandlingar. Jag tycker att man skall undvika att försätta sig i en sådan situation.
Herr talman! Ingrid Sundberg ställde frågor om villkoren för ekonomiska bidrag från privata företag till uppslagsverket. Jag kan förstå att det kan vara skattetekniskt avgörande om företaget vill ge 100 000 kr., 1 milj.kr. eller 2 milj.kr. Men jag förutsätter att viljan att bidra ändå inte är beroende av att man får sådana skatteförmåner att staten betalar alltihop. Något måste väl ändå företagen betala. Då kan det vara intressant att pröva på vilken nivå man med Ingrid Sundbergs hjälp kan åstadkomma tillräckligt mycket för att ge ut ett nytt uppslagsverk. Ingrid Sundberg är besviken på mig för mitt påpekande att moderata kulturpolitiker fronderar mot en del av de svajigaste nyliberala uttalandena. Jag har under senare år faktiskt med en viss förvåning noterat att så många moderater numera uppträder som konformismens apostlar i sina politiska uttalanden, eftersom jag vet att de i sitt privata liv gärna tillhör dem som plockar blommor inte bara till höger utan emellanåt också till vänster om vägen. Jan-Erik Wikström påpekade att det är större risker än möjligheter med utgivning av ett uppslagsverk. Han påminner mig därvid om den litteraturvetenskapliga institution i landet som har skrivit till mig och påpekat det farliga i att ge ut klassiska verk till unga människor, utan att en litteraturvetenskaplig institution noga har granskat utgåvorna textkritiskt, gjort kommentarer i form av fotnoter och sett till att alla lärare har fått specialutbildning i att undervisa. Man tycker inte att vi skall ta risken att utsätta våra barn för Strindberg okommenterad. För att upprätta humanismen har i varje fall jag sagt att jag för min del är beredd att ta den risken. Och, Jan-Erik Wikström, skulle vi inte också kunna ta risken att medverka till att dokumentera svenskt vetande i en ny nationalencyklopedi?
Herr talman! Jag tycker att vi skall ta risken beträffande Strindbergsutgivning, och det har jag faktiskt också varit med om att göra. Vad vi talar om nu är formerna för stöd ifrån statens sida vid tillkomsten av ett nytt svenskt uppslagsverk. Här tycker jag att man skall vara försiktig med att snedvrida marknadsförutsättningarna och branschen, om det finns en annan modell för stöd. Det är det som jag tycker är så viktigt. Sedan vill jag gärna tillägga, att om det nu finns 10 milj.kr. att satsa på kulturändamål, tror jag att jag skulle vilja använda pengarna på ett annat sätt, så att man kan tillgodose en del av de önskemål som har varit aktuella under denna vårriksdag. Får jag också innan jag slutar instämma med Ingrid Sundberg och Carl-Henrik Hermansson i deras vädjan om att kulturministern prövar vad som kan göras för att rädda Marionetteatern i en svår situation.

Härr talman! Kulturutskötte deler mine synpunkter om va vektitt dä ä å ha rätten te ett ege språk. Rätt som dä ä så stöter en på dä förhöllane att fölk töstner. Di töstner för att di, di taler te hör itte va di säjjer utta bare höss di säjjert. Fråga ä håcken dä på sekt ä mäst sönn om i tåkkre sittvasjoner. Sjöl luter ja nåck öt dä hölle att dä blir mäst sånn om di som sluter å lössne, för dä att di vet itte va di går meste om. Dä ä so möe som ligger i e männisches språk, å blir dä töst sö töstner itte bare talinga utta e stor del tå själve männischas historie, kultur å sociale Å hört ä männischa da? Ho ä bårtte. Fölk ä påkka te å ha rätten te å bäre sett språk å sine o'l mä löfta panne. Tänk om hör å en kunne begripe att i mett språk setter mett liv å mine manér. Vi ä påkka te å värne om den rätta här i riksdann åg. Dä gäller bådde för alle sörters infödinger i Svärrje å för alle di som uttå olike anledninger flötter hit ifrå utlanne. Härr talman! Dä ä nog dags åg, å se åpp mä dänna amerikaniseringa som sker mä dä svenske språke. Ska dä va nödvänditt å få, ett quenumber på displayen när en ha tögge sä en nommerlapp te settplassbiljätten på tåge. När en fråger om nöée så kann en få te svar att: ”Det finns inte i denna filen”, eller att ”det saknas på desken”. Nä hä säjjer ja da. Å håcken desk ha'ler dätta på? Vekke bo”l har du”t på? Dä blir litte kranglit i blann. Härr talman! Språke är vektitt som ett instrument för å åskådliggjöre å belyse ett männscholivs sociale å klassmässige orsakssammanhang å sambann mä”röm lokale betingelserna å förutsättningera. Utta språk är männischa historielös å ett lätt öffer för den kommersielle skräpkultur'n.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 33 om livsmedelspolitiken är inte möjligt att diskutera med mindre än att man gör en återblick på tiden efter 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Det gäller framför allt i de delar där socialdemokraterna under de här åren haft olika meningar. I det anförande som riksdagsman Svante Lundkvist höll i riksdagen den 11 juni 1982 angavs anledningen till jordbrukets pressade ekonomiska läge vara den ekonomiska politik som förts under de icke-socialistiska regeringarnas tid. Riksdagsman Svante Lundkvist menade att det nu var hög tid att starta upp en ny jordbruksutredning och skapa en jordbrukspolitik som kunde mötas av förtroende av både konsumenter och producenter. I anförandet angavsi princip de riktlinjer som livsmedelskommittén senare kom att arbeta efter. Om livsmedelskommitténs arbete skulle mycket kunna sägas, men jag vill inskränka mig till omdömet att livsmedelskommittén gjorde så gott den kunde under den korta tid som den hade till sitt förfogande. Livsmedelskommittén möttes av en stark förväntan från inte minst LRF:s sida — en förväntan att utredningen ordentligt skulle kartlägga vid vilka stationer under varans väg, från producent till konsument, som den fördyrades och med hur mycket. Denna förväntan upplöstes i besvikelse och missnöje. De uppgifter som kom fram var av allmän karaktär och förut kända — utredningen hade av olika anledningar misslyckats med uppgiften. Redan innan utredningen var färdig med sitt arbete bröts delar ut och allmänna riktlinjer för jordbrukspolitiken förelades riksdagen för beslut. En, som jag redan vid det tillfället uttryckte det, slarvigt hopkokad proposition, vars förslag i väsentliga delar inte remissbehandlats, blev riksdagens beslut. På väsentliga punkter avvisades emellertid jordbruksministerns förslag — exempelvis när det gällde hur Norrlandsstödet skulle finansieras. Redan vid den här tidpunkten kunde man ana att utredningsresultatet inte skulle nå upp till jordbruksministerns målsättning — en jordbrukspolitik som skulle omfattas med förtroende av både konsumenter och producenter. När vi i dag har att behandla jordbruksutskottets granskningsförslag med anledning av propositionen kan vi för historieskrivningens skull konstatera att få utredningar och få propositioner har mött ett sådant motstånd och missnöje, inte bara i den direkt beslutande församlingen, utan även ute hos dem som direkt berörs av besluten. Den 23 maj i år — knappt tre år efter det att riksdagsmannen Svante Lundkvist deklarerat att socialdemokratin ville skapa en jordbrukspolitik som omfattades med förtroende av både konsumenter och producenter — demonstrerade mer än 20 000 producenter mot jordbruksministerns och regeringens jordbrukspolitik. Det var en mäktig och djupt imponerande demonstration som ägde rum. Från alla Sveriges bygder kom demonstranterna och genomförde värdigt sina protester mot den politik som man uppfattar leder till utslagning av människor och bygder. Vi är många som delar deras oro. Oron grundas i det förhållandet att den politik som nu har en majoritet bakom sig i riksdagen av socialdemokrater och kommunister leder till en minskning av antalet brukningsenheter och av den totala åkerarealen. Samtidigt som man konstaterar att jordbruket självt skall stå för den del av produktionen som inte kan avsättas inom Sverige minskar man den möjligheten genom att betona nödvändigheten av utbytesexport och åtgärder för att lättare kunna lansera ersättningsprodukter till riktigt producerad mat — typ Vispädel och andra ersättningsprodukter. Den nya ekonomiska ersättning som staten nu går in med för att hjälpa till att lyfta ut spannmålsöverskottet är naturligtvis välkommen, men såvitt jag förstår skall den bara räcka i fem år. Utskottsmajoriteten säger ju, liksom livsmedelskommittén, uttryckligen ifrån att det ”ankommer på jordbruket att under denna period aktivt arbeta för en anpassning av produktionen så att samhällets delansvar kan upphöra”. I klartext betyder den anpassningen en krympning av produktionen under prispress, vilket leder till att det är stor risk att ett stort antal jordbrukare försvinner, och det öppna landskapet växer igen såvida inte andra kostnadskrävande åtgärder sätts in för att hålla landskapet öppet. Det får nog betraktas som sannolikt att jordbrukets regionalpolitiska roll inte går att upprätthålla, eftersom det oftast är i de sämre jordbruksbygderna som jordbruket har denna roll. Det är förvisso inte bara i de bygder som i dag kan påräkna ett s.k. Norrlandsstöd som jordbruket är viktigt. Det är viktigt att man även fortsättningsvis kan bedriva jordbruk i hela det småländska höglandet, i delar av Östergötlands skogsbygd, i stora delar av Bohuslän och i delar av Västergötland, för att ta några exempel. Detta är viktigt inte minst ur beredskapssynpunkt. I livsmedelskommittén kunde man konstatera att Sverige ur livsmedelssynpunkt vid en avspärrning är mera sårbart 1984 än det var 1977. Anledningen är att vi blivit mer importberoende framför allt av insatsmedel i jordbruket, exempelvis handelsgödsel i form av kväve. Utredningen konstaterar därför: ”Försörjningen med nödvändiga livsmedel vid en avspärrning torde bli acceptabel under första och andra krisåret. En längre avspärrning skulle medföra svåra påfrestningar på försörjningen.” Vad utredningen egentligen säger är att vi klarar två år men inte det tredje, och detta är under nuvarande förhållanden, dvs. med odling på 2,9 miljoner hektar. Då har man dessutom räknat med import av kväve. Herr talman! Med det nu anförda har jag velat påtala hur de uttalanden som gjordes 1982 nu 1985 leder till beslut som i allra högsta grad är kontroversiella och som är så långt från samförståndslösningar man gärna kan komma. Regeringen och regeringens jordbruksminister har själva bäddat för denna situation, och det kommer för oss i centerpartiet att vara en angelägen uppgift att rätta till de misstag som nu begås genom de beslut som kommer att fattas i dag. De 49 reservationer som är fogade till detta betänkande vittnar om hur olika syn på jordbrukspolitiken reservanterna har i förhållande till regeringen och socialdemokratin. Tiden medger inte att jag här redogör för alla reservationerna, men jag vill något kommentera de förändringar som har skett av regeringens förslag under behandlingen i jordbruksutskottet. För det första vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på vad utskottet skriver om familjejordbruket och dess roll: ”Utskottet delar jordbruksministerns uppfattning att familjejordbruket också i framtiden kommer att vara den dominerande företagsformen i jordbruket. Familjejordbruket har enligt all hittillsvarande erfarenhet visat sig vara den mest ändamålsenliga formen för bedrivande av ett effektivt jordbruk i vårt land. Någon anledning att förmoda att det under överblickbar tid skulle bli någon ändring i nämnda hänseende finns enligt utskottets mening inte.” Jag vill gärna uttrycka min uppskattning över att alla partier nu står bakom dessa formuleringar, som i sig är ett riksdagens uttalade tack för de insatser som de många familjejordbruken gjort i vårt land och som har visat sig vara så effektiva. I mom. 11, som gäller samhällets kostnader för överskottsarealen, har regeringen föreslagit att kostnaderna skulle finansieras inom jordbrukssektorns ram. Vad som här avses är naturligtvis de 40 96 av spannmålsöverskottet som skulle finansieras av staten. Regeringens förslag att det skulle finansieras inom jordbrukssektorns ram är ju knappast någon hjälp för jordbruket, eftersom finansieringen då skulle ske antingen genom att man tar pengar från de nu utgående livsmedelssubventionerna och därigenom minskar dem eller genom att man tar ut dem direkt av konsumenten i form av prishöjningar. Utskottets majoritet har avvisat denna form av kostnadstäckning och föreslår i stället att kostnaderna skall täckas av medel från statsbudgeten, dvs. av skattemedel. I mom. 24 slår utskottets majoritet fast att uppräkningen av Norrlandsstödet skall ske årligen, och i mom. 25 föreslår en majoritet i utskottet att finansieringen av prisstödet till Norrland skall ske genom medel ur statsbudgeten. På samtliga dessa punkter har socialdemokraterna reserverat sig till förmån för förslagen i propositionen. I mom. 33, som gäller differentierade avgifter och pristillägg, har utskottet enigt beslutat föreslå riksdagen att avslå regeringens förslag. Regeringens förslag gick ut på att dessa avgifter och tillägg fortsättningsvis inte skulle utgå. Det hade betytt exempelvis att de allra största svinproducenterna i det här landet skulle ha fått en inkomst på nära 100 000 kr., något som de övriga partierna i utskottet tyckte var helt orimligt i nuvarande pressade situation. Dessa avgifter och tillägg har varit avsedda att vara en favör för familjejordbruken på storproducenternas bekostnad. I det läge som uppstod i utskottet, där det fanns en majoritet för att dessa tillägg skulle finnas kvar, anslöt sig de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet till denna tanke, vilket hedrar dem. Jag tror att det kommer att visa sig att detta är ett alldeles riktigt beslut. Utskottet har funnit att dessa avgifter och tillägg är värdefulla och att de snarare borde öka än minska, framför allt därför att slakteriföretagen i stort sett nollställt dem genom att införa kvantitetstillägg. Mycket mera skulle naturligtvis vara att säga kring ett så stort och viktigt betänkande, som har rest farhågor och åstadkommit stora demonstrationer och vars principer är så avgörande för vårt lands möjligheter att försörja landets invånare i en ofredssituation. Det helt avgörande är då hur stor åkerareal vi har att odla. Sist men inte minst avgörande för jordbruksproduktionens omfattning är naturligtvis vår vilja att bistå och hjälpa de miljoner svältande människor som finns ute i världen. Det borde i vart fall kunna råda en bred enighet om att vårt land städse skall vara berett att bistå med katastrofhjälp av livsmedel i all den omfattning som vi har livsmedel till. Vad som sedan ytterst bestämmer jordbruksproduktionens omfattning är möjligheten att i stället för att producera livsmedel odla energigrödor av olika slag. Enligt vår uppfattning skall en sådan odling få ske.

Riksdagen hemställde ju i december månad under stor enighet att skatten på motoralkoholen etanol skulle tas bort för att möjliggöra denna produktion. Regeringen har tillsatt en utredning som skall utreda frågan totalt sett. Enligt vår mening krävs inga ytterligare utredningar — det krävs däremot handling av dem som i dag har den politiska majoriteten.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

Herr talman! Det jordbrukspolitiska beslut som riksdagen i eftermiddag skall fatta kommer — oaktat det redan har utsatts för mycken kritik — att vara betydelsefullt för jordbruket. Jag kan inte underlåta att så här inledningsvis göra några kommentarer till den ganska häftiga jordbrukspolitiska debatt som har pågått under vintern och som egentligen inte har varit bra för jordbruket. Lönsamhetsförsämringen i jordbruket i förening med den starkt polariserade jordbrukspolitiska debatten har skapat förväntningar — ibland helt orealistiska sådana och stundom kanske rent av baserade på missförstånd. Det har varit olyckligt och torde till inte ringa del ha bidragit till den starka jordbrukarreaktionen under vintern och senvåren. Opinionsbildning av den typen skadar mer än den gör nytta. Mot denna bakgrund är det, herr talman, för jordbrukets del enbart bra att debatten återförts till en lugn och saklig nivå. Utskottets behandling av propositionen har också vittnat om att sans och besinning har vunnit på de mera opportuna utspelens bekostnad. Detta är att hälsa med stor tillfredsställelse. Jag antydde inledningsvis att detta är ett viktigt jordbrukspolitiskt beslut. Det finns ändå anledning erinra om att många andra frågor än de som omnämns i detta betänkande kan sägas vara lika viktiga för svenskt jordbruk. Jag tänker på regeringens allmänna ekonomiska politik och på skattepolitiken, den flora av avgifter varmed jordbruket belastas, byråkratin kring handeln med fastigheter m.m. Vi har gjort en ämnesuppdelning innebärande att Sven Eric Lorentzon i ett senare anförande kommer att belysa dessa angränsande frågors betydelse för en god utveckling av svenskt jordbruk. Jag skall nu övergå till att mera konkret omnämna en del frågor som vi bedömer vara alldeles särskilt viktiga i det riksdagsbeslut som vi nu går att fatta. Det är väsentligt att konstatera att det kring många av de viktigare frågorna råder en bred enighet. Således har det inte satts i fråga att jordbruket alltjämt är beroende av ett gränsskydd. Det gäller den trygghet som är nödvändig för produktionen i vårt land. Detta skydd är också vårt lands svar till andra lär v. ; umgängeskretsen som på liknande sätt ger sitt jordbruk ett gränsskydd. Något annorlunda uttryckt, men med samma innebörd, tror jag att det kan konstateras att partierna härmed gett bestämt uttryck för att den odlingsvärda åkermarken också i fortsättningen skall hållas i bruk. Denna stridsfråga i vinterns jordbrukspolitiska debatt torde därmed kunna avföras. Samma breda enighet råder beträffande de redan förra året fastlagda målen för jordbrukspolitiken. Det är bra att en tvist om målen inte längre förekommer. Det torde numera vara tämligen okontroversiellt att ett huvudmål för jordbrukspolitiken är att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fred som under avspärrning och krig. Lika oomstritt torde det vara att som likaberättigade andra mål kan uppställas konsumentmålet och inkomstmålet. Viktigare än målens inbördes ställning är att de för jordbrukspolitiken uppställda målen skall uppfyllas. Jag tror att striden om målens inbördes ställning rätt mycket har berott på att de olika delmålen inte har kunnat uppfyllas. För den skull är det synnerligen angeläget att vi nu i stor enighet kan lägga fast dessa mål. Det råder också enighet om att familjejordbruket skall vara den förhärskande företagsformen. Varje annat synsätt vore anmärkningsvärt. Gott och väl två tredjedelar av de svenska jordbruksföretagen har familjejordbrukets karaktär, och naturligt nog skall den svenska jordbrukspolitiken formuleras i enlighet med den dominerande företagsstrukturen. Härmed har ytterligare en fråga av debattkaraktär från i vintras kunnat avföras. Från fjolårets delbetänkande kvarstår ett tvisteämne, nämligen frågan om prisförhandlingar skall föras som fria förhandlingar eller vara baserade på PM-index. För drygt ett år sedan biföll socialdemokrater och kommunister här i kammaren ett förslag om att förhandlingarna skulle föras som s.k. fria förhandlingar. Mot detta reserverade sig de borgerliga partierna. Vi upprepar nu denna reservation. Vi anser att det är en gentemot jordbruket helt onödig strid som regeringen tar på denna punkt. Vi anser från moderata samlingspartiets utgångspunkt att det är tämligen självklart att jordbrukare liksom andra människor i samhället får känna av den stramare ekonomiska politik som med nödvändighet måste föras i Sverige. Det är däremot för oss fullkomligt obegripligt att jordbruket, när man så önskar, inte med stöd av PM-index skall erhålla full kompensation för insatsvarukostnader i produktionen. Så som PM-index används, konstaterade en expertgrupp i livsmedelskommittén, verkar PM-index inte inflationsdrivande. Vi har ansett det angeläget att tillmötesgå jordbrukets krav att få behålla PM-index. Detta kan vi säga så mycket mer som jordbrukarnas ersättning för eget arbete inte direkt påverkas utan fortfarande är en öppen förhandlingsfråga. En tillämpning av PM-index garanterar inte, vilket ytterligare kan understrykas, bonden någon säker ersättning för sin arbetsinsats, än mindre någon standardnivå. Vi anser för den skull att regeringen i fråga om användning av PM-index har varit provocerande och fört en gentemot jordbruket utmanande politik. Även om vi först i morgon här i kammaren behandlar regeringens proposition om priser på jordbruksområdet, torde man kunna konstatera att med en tillämpning av PM-index vid årets förhandlingar skulle större förståelse för de bud som har lagts kanske ha kunnat uppnås och kanske gett en förbättring för jordbruket. Kanske det därmed rent av hade varit möjligt att få till stånd ett avtal som såväl konsumenter som jordbrukare hade kunnat acceptera. Herr talman! Vi har ett välståndsproblem inom jordbrukspolitiken. Svenskt jordbruk producerar mer än vi konsumerar i landet. Detta är ett resultat av ett rationellt bedrivet jordbruk av duktiga företagare, som haft tilltro till det svenska jordbrukets förutsättningar även för framtiden. Det är också i någon mån ett resultat av den svenska statsmaktens ambitioner beträffande jordbruket. Vi har under åren ständigt haft en rationaliseringsvinst inbakad i den årliga prisöverenskommelsen. För att jordbruket skall kunna nyttiggöra sig den har det krävts nya investeringar och nya satsningar. Med hänsyn till jordbruksproduktionens långsiktiga karaktär är det ett självklart intresse att den nuvarande överproduktionssituationen skall klaras med gemensamma ansträngningar från staten och näringen. Det är något senkommet, men jag vill ändå ge uttryck för den uppfattningen att vi har glömt en värdefull faktor i gemensamhetsföretaget jord och skog, nämligen skogsbruksdelen. I stället för den tämligen intensiva satsning från samhället på vad som kallas rationella företagsenheter, med nog så långtgående specialinriktad produktion, borde intresset hellre ha riktats mot kombinationsföretagens stora möjligheter.

Herr talman! Jag är medveten om att detta är en typ av efterklokhet som man kanske borde avstå från. Men jag anser ändå att det är så pass viktigt att vii detta sammanhang bör erinra oss det och, om än sent påkommet, dra viss lärdom därav. Beträffande åtgärder som behövs för att få en anpassning till stånd råder något mer delade meningar, liksom beträffande den ännu mer omdebatterade frågan om samhällets delansvar för överskottsproduktionen. Inom moderata samlingspartiet har vi av principiella skäl alltid varit mycket restriktiva i fråga om reglerande inslag. Vi har under åren också fått stöd för uppfattningen att den typen av åtgärder ofta i långt högre grad utgör byråkratiserande inslag utan att ha någon avgörande betydelse för de frågor de är ämnade att påverka. Vi ser dock något annorlunda på reglerande inslag då jordbruket självt tar initiativ och ansvar för ett produktionsingrepp. Exempel på detta är det tvåprissystem inom mjölkproduktionen som nu är på väg att genomföras. Den produktionsanpassning som härmed åstadkoms är en mjölkproducenternas egen åtgärd, och vi har sannerligen ingen anledning att försvåra dess genomförande. Då den nu troligen kommer, anser vi att den dessutom på sikt sannolikt kommer att ha viss betydelse för nötköttsproduktionen. Vi avvisar det av regeringen med ett år förlängda investeringsstoppet. Denna reglering, om någon, ger belägg för hur litet värde sådana reglerande åtgärder från statsmakternas sida kan ha. Sedan hänsyn tagits till alla prioriterade intressen har vi så långt jag kunnat finna knappast haft några praktiska fall där man sagt nej till investeringar. Det är enbart byråkratin i lantbruksnämnderna som har frodats av denna reglerande åtgärd. Kvar som en restprodukt från 1977 års jordbrukspolitiska beslut har vi differentierade pristillägg inom fläskoch äggproduktionen. Inom äggproduktionen har systemet tillämpats något mera aktivt och torde ha haft en viss produktionsdämpande effekt. Annorlunda förhåller det sig beträffande den s.k. fläsk-tian, där beloppet under de senaste fem åren har varit detsamma och följaktligen kommit att få mycket underordnad betydelse. Vi har med anledning därav funnit att systemet med differentierade avgifter inte så lätt kan försvaras, i varje fall om det inte används mera aktivt än som varit fallet. Vi har emellertid i vår partimotion inte motsatt oss att detta system också fortsättningsvis kan stå till jordbrukets och jordbruksnämndens förfogande. Det skall enligt vår mening ankomma på jordbruksnämnden och jordbrukets företrädare att formulera hur detta instrument i framtiden bör användas. Beträffande det sedan 1977 gällande delansvaret för överskottsproduktionens kostnader har vi enats om att det i detta jordbrukspolitiska beslut bör preciseras så att tolkningssvårigheter, som efter 1977 års beslut, inte skall uppstå. Enighet har rått om att vi bör formulera delansvaret som en parternas procentandel av den genomsnittliga årskostnaden för spannmålsexporten. I livsmedelskommittén gick parternas bud i denna fråga utomordentligt långt isär. Den minsta gemensamma nämnare som kunde uppnås stöddes av socialdemokrater, folkpartister och moderater. Vi enades som bekant om att statens andel skulle vara 40 936. Mot detta stod ett något mindre noggrant preciserat krav från vpk, där det gjordes gällande att staten skulle ha ett huvudansvar, och slutligen centerpartiets krav att statens andel skulle vara 100 26. Sedan Lantbrukarnas riksförbunds ordförande Sven Tågmark i flera tal under våren gjort bekant att man från LRF:s sida menade att en rimlig ståndpunkt borde vara att staten svarade för 60 90, ansåg vi detta vara värt att pröva. Vi hälsar för den skull med tillfredsställelse att de tre borgerliga partierna har kunnat enas vid nivån 60 96 som statens andel. I vpk:s partimotion hade den preciseringen gjorts att man också från det partiets sida ansåg 60 96 vara en lämplig nivå. Vi hade hoppats att socialdemokraterna i den situationen skulle gå med på detta jordbrukarkrav. Kanske än mer överraskande än att så inte skedde var att socialdemokraterna som enda parti inte heller var beredda att finansiera statens andel med budgetmedel. Man ansåg från regeringspartiets sida — och gör det tydligen fortfarande — att konsumenterna skall betala med höjda livsmedelspriser, vilket i rådande förhandlingsläge för jordbruket, med betydande klyfta mellan jordbrukarnas inkomster och andra gruppers, skulle ha inneburit att konsekvenserna hade kommit att få tas av bönderna själva. Detta är helt uppenbart, och vi tycker att det är mycket otillfredsställande. Att socialdemokraterna härefter under utskottsbehandlingen fann det angeläget att till nästan vilket pris som helst föra kommunisterna över på sin sida förvånar också. Detta är för övrigt, herr talman, en av anledningarna till att denna viktiga jordbruksfråga kommit att behandlas så sent under riksdagsperioden som nu är fallet. Förhandlingsuppgörelsen med vpk blev ju faktiskt dyrbar för socialdemokraterna. Dessutom fick man släppa till budgetmedel, vilket man tidigare hade motsatt sig. Jag skall återkomma till Norrlandsstödet, men jag måste redan nu säga att jaginte missunnar Norrland att få 60 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag måste dock bestämt invända mot att denna uppräkning av Norrlandsstödet skett på bekostnad av statens andel för spannmålsöverskottet. Genom regeringens uppgörelse med vpk har jordbruket, totalt sett, förlorat i storleksordningen 80-100 miljoner per år under de närmaste åren. Sedan må nämnas, eftersom vi har reservation på denna punkt, att vpk inte nöjt sig med detta utan utöver 60 milj.kr. till Norrland dessutom förhandlat sig till 40 miljoner till särskilt krisdrabbade jordbruksföretagare. Detta är ett förslag som vi inte har kunnat biträda, dels därför att vi saknar medel för det, dels därför att det inte föreligger några som helst närmare preciseringar av vilka företagare som skall komma i åtnjutande av detta stöd. När det gäller överskottet på animalieproduktionen föreslås liksom 1977 att jordbruket självt skall stå för dessa kostnader. I sammanhanget är det nödvändigt att erinra om den enighet som råder om att exportansträngningar skall göras. Utskottet föreslår här att detta sker i nära kontakt med Sveriges exportråd. Detta är positivt för jordbruket. Det har kanske dock inte den snabba effekt som en del möjligen förväntar sig, men jag är övertygad om att det kommer att på sikt få stort värde för jordbruket liksom att det självfallet också har betydelse för bytesbalansen. Norrlandsfrågorna har som vanligt i dessa sammanhang tilldragit sig ett betydande intresse. Förslagen i dessa frågor har för övrigt också föregåtts av en särskild utredning, den s.k. Norrlandskommittén. Jag vill också, herr talman, något beröra de bakomliggande skälen till att vi över huvud taget har en Norrlandspolitik. Av flera skäl, såsom regionalpolitiska och försvarspolitiska, är det angeläget att hela Sverige är befolkat. Att de människor som sysslar med jordoch skogsbruk har stor betydelse i detta hänseende behöver knappast nämnas. Jordbrukare i Norrland har av främst två skäl högre kostnader än andra för sin produktion. För den skull råder sedan länge enighet om att dessa jordbrukare skall kompenseras för merkostnader på grund av klimatologiskt och geografiskt sämre betingelser än jordbrukare i Mellansverige har. Det säger sig självt att även med aldrig så finurliga beräkningar och stödområdesindelning kan det alltid diskuteras om full rättvisa uppnås. Detta kan gälla förhållanden inom stödområdet men naturligtvis också beträffande Norrland kontra jämförbara jordbrukare utanför stödområdet. Av här nämnda skäl kan beloppet naturligtvis nästan alltid ställas under diskussion. Det är bara att konstatera att det här inte finns någon absolut sanning. Enighet tycks råda om att regeringens förslag om uppräkning av Norrlandsstödet med 22 miljoner var otillräckligt. Regeringens uppgörelse med vpk ger besked om detta. Från moderaternas sida har vi tillsammans med folkpartiet enats om att en uppräkning med 50 miljoner — alltså en förstärkning av regeringens propositionförslag om 28 miljoner — borde var en rimlig nivå. Vi är som framgått på denna punkt helt överspelade och vi får finna oss i det. Vi kan bara konstatera att Norrlandsintressena med detta är väl tillgodosedda, men av politiska skäl har Norrland kommit att gynnas betydligt mer än vad vi orkat erbjuda. Kvar står den så hett debatterade frågan om stödområdesindelning. Det råder enighet i utskottet om att vissa förhållanden, främst avseende Jämtland, än en gång skall granskas. Beträffande lämplig hantering av ärendet i fortsättningen har utskottet blivit delat. En majoritet företräder uppfattningen att den nya stödområdesindelningen skall sättas i kraft från den 1 juli, men att man samtidigt ger lantbruksstyrelsen i uppdrag att än en gång se över beräkningsunderlaget för Jämtland. Vi reservanter har ansett det mest logiskt att denna granskning av beräkningsunderlaget, som möjligen skulle kunna ge anledning till justerad stödområdesindelning, skulle komma före ikraftträdandet. Det är på denna punkt vi skiljer oss. Följaktligen framför vi i reservation 27 att här nämnda översyn skall ske, varefter stödområdesindelningen träder i kraft om ett år. Vi reservanter har inte haft anledning att göra några invändningar vare sig mot det föreslagna stödet till potatisodling eller mot den beloppsmässiga uppräkningen. Vi anser att detta hade kunnat gälla även om den gamla stödområdesindelningen fått vara i kraft ytterligare ett år. Herr talman! Jordbruket har rätt att ställa krav på samhället. Ryckighet i besluten är särskilt olycklig i en näring som jordbruket. Framtidstron måste återställas, med långsiktighet och fasthet i besluten. Detta främjar arbetsro i en just nu pressad näring. Ett bra näringsklimat förutsätter att onödiga regleringar, byråkrati och en klåfingrig avgiftsbelastning rensas bort. Detta är på sikt viktigare åtgärder än en inlevelsefull diskussion när det gäller sista kronan i statens stöd till jordbruket. Jag yrkar bifall till de reservationer där moderata samlingspartiets företrädare finns nämnda. I anledning av reservation 12 vill jag dock klargöra att vi delar den uppfattning som där framförs av centerpartiet. Det betyder att någon ytterligare utredning beträffande sockernäringen, utöver vad som skedde i 1982 års sockernäringskommitté, inte behöver göras. Detta borde vi kanske ha klargjort i ett särskilt yttrande. Då så inte blivit fallet avser vi i dag att rösta för reservation 12.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till de reservationer som jag finns med på i jordbruksutskottets betänkande 1984/85:33. När den socialdemokratiska regeringen i december 1982 tillsatte, och gav direktiv till, den jordbrukspolitiska utredning som tog namnet livsmedelskommittén — LMK -— var inte vi från folkpartiets sida särskilt positiva. Vår ledamot i utredningen, förre riksdagsledamoten och jordbruksministern Eric Enlund, har dock sökt medverka konstruktivt i utredningsarbetet. Det jordbrukspolitiska beslutet från 1977 låg ju tämligen nära i tiden. Detta beslut hade föregåtts av en relativt lång utredningsperiod. Utredningen lade fram ett enigt betänkande — en bra grund att grunda riksdagsbeslut på. Tyvärr byggdes det i 1977 års jordbrukspolitiska beslut in motsättningar beträffande vissa målformuleringar. I den jordbrukspolitiska atmosfär som rådde vid tillsättandet av livsmedelskommittén tornade åskmoln upp sig vid horisonten. Blixt och dunder var att vänta. Så blev det, och så har det varit. Det har mullrat hela tiden — inom och mellan de politiska partierna, tror jag man kan säga. Ledaren för en stor löntagarorganisation har talat om bondens arbete som en för landet mycket kostsam terapiverksamhet. Bondekåren har upplevt sin situation så, att kåren är trängd från alla sidor. Prispress och lönsamhetskris är fakta, och oron inom jordbruksnäringen har vuxit. I spåren på den s.k. fria förhandlingsordningen, som vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna har drivit igenom här i riksdagen, har följt att bönderna inte erhåller kostnadskompensation för ökade kostnader när det gäller insatsvaror eller stigande lantarbetarlöner. Socialdemokraterna, med jordbruksminister Svante Lundkvist i spetsen, har lyckats få till stånd seklets andra stora bondetåg i huvudstaden. Torsdagen den 23 maj 1985 kan bli historisk, också ur den synpunkten att en väldigt stor andel av de yrkesverksamma bönderna slöt upp i demonstrationståget i Stockholm. Fler än 20 000 bönder, ca en femtedel av hela kåren, deltog. Det är imponerande. Herr talman! Folkpartiet hävdar att näringslivet i stort skall grundas på enskilt ägande och enskild företagsamhet. Detta synsätt gäller givetvis också jordbruksnäringen. Enskilt ägda familjejordbruk bör vara den dominerande ägandeformen. Den formen bör gynnas. Lantbrukets ekonomiska organisationer bör inte missgynna de små enheterna med rabatter för de stora. Bondesolidaritet kan lätt urgröpas i så fall. Detta framhåller vi i reservation 6. Man bör inte ensidigt satsa på stora jordbruksenheter. Vid sidan om de stora bärkraftiga jordbruksföretagen måste det finnas utrymme för mindre enheter, deltidsjordbruk. I många glesbygder är fastighetsstrukturen sådan att det finns ett stort antal mindre fastigheter som inte kräver så stort kapital för ett övertagande. För många människor kan det vara ett bra alternativ att på detta sätt starta i mindre skala och känna sig för. Erfarenheterna visar att man på en liten gård, där man har inkomst också från annat arbete, har goda möjligheter att hitta specialprodukter för att tillgodose särskilda delmarknader. Deltidsjordbruken fyller en viktig funktion för bevarandet av det öppna landskapet och en levande landsbygd. Folkpartiet framhåller jordbrukets betydelse för landskapsbild och miljö. Många som är verksamma inom jordbruk har också en genuin känsla för miljöoch naturvård. Men modernt jordbruk innebär också naturvårdsproblem i viktiga avseenden. Jordbrukslandskapet består av monokulturer. Genom ogräsbekämpning, dikning av våtmarker osv. försöker man undanröja olika ursprungliga naturinslag. Det sker i syfte att effektivisera jordbruket. De långsiktiga, ekologiska följderna av detta är emellertid inte klarlagda. Miljöoch naturvårdsaspekter måste ges en betydande vikt i den framtida jordbrukspolitiken. Alternativa odlingsformer måste t.ex. få bättre stöd. Detta framhåller vi i reservation 20. Livsmedelskommittén fick mycket omfattande direktiv. Kommittén gavs dock inte den tid som måste anses erforderlig för ett så omfattande arbete som direktiven anger. Anspråken på att lämna utredningsmaterial om en samlad livsmedelspolitik har visat sig svåra att uppfylla. Detta framgår bl.a. av att regeringen aviserar ytterligare utredningar av t.ex. förhållandena inom industrioch handelsleden. En samlad utvärdering bör ske av frågan om livsmedlens kvalitet. Vidare anser vi att kostfrågorna behöver uppmärksammas. I samband med dessa utredningar bör uppmärksamheten också riktas mot vad som brukar kallas djurfabriker. För matens kvalitet är djurhållningen och djurens miljö av stor betydelse. Från folkpartiets sida understryker vi vikten av dessa utredningar. Jag yrkar bifall till reservationerna 36 ogh 38. I reservation 36 tar vi upp lantbrukskooperationens dominerande ställning inom livsmedelssektorn. Det är också, menar jag, för näringen mycket viktigt att inte onödigtvis utsätta sig för bedömningen att åt sig ha ordnat en monopolliknande position i förädlingsledet. I det här sammanhanget vill jag betona att prisregleringen inte får hindra utvecklingen av nya produkter. Detta betonar vi särskilt i reservation 26. Samtidigt måste det sägas att det finns en naturlig strävan att vara så effektiv som möjligt inom den svenska lantbrukskooperationen. Utländska jordbruksexperters studier i Sverige och omdömen från parlamentariker som varit på besök och som jag vid något tillfälle har träffat ger vid handen att den svenska modellen står sig utomordentligt bra i jämförelse med andra industriländers system. Detta hindrar dock inte att bra kan bli ännu bättre. I reservation 4 tar vi upp förhållandet att Sverige skulle ha allt att vinna på om en sanering av statliga stöd och regleringar kunde ske i industriländernas jordbrukspolitik. Om subventioneringen av jordbruket upphörde i alla länder, skulle situationen för svenskt jordbruk te sig annorlunda, tror jag. Det finns anledning att anta att det svenska jordbruket då, utan subventioner, skulle vara internationellt konkurrenskraftigt — i varje fall inom flera produktionsgrenar. Jag menar att Sverige har all anledning att bl.a. inom ramen för tullöverenskommelser verka för en internationell sanering av stödet till jordbruket. Under överskådlig tid är dock gränsskydd nödvändigt som prisstöd för svenskt jordbruk. Kommande livsmedelsutredning måste ta upp och söka genomlysa och minska jordbrukets reglering. Detta framhåller vi i reservation 22. Huvudmålet för vår jordbrukspolitik är att trygga vårt lands försörjning av livsmedel, såväl i fredstid som under avspärrning och krig. Som likställda delmål gäller dessutom att konsumenterna skall få tillgång till livsmedel av god kvalitet och till rimliga priser och att jordbrukarna skall få en med andra jämförbara grupper likvärdig standard. Åkerarealen i Sverige uppgår till drygt 2,9 miljoner ha. Det är alltså mer än vad som krävs av beredskapsskäl, enligt den utredning som finns i bakgrunden till livsmedelskommitténs arbete. Trots detta finns det starka skäl att acceptera en viss överproduktion av spannmål under ett antal år framåt. Det är främst utsikterna att genom pågående forskning och industriell utveckling finna lönsam alternativ användning för denna överskottsareal som motiverar en överproduktion. Som exempel på sådana alternativa användningar kan nämnas energigrödor och etanol. I utskottets arbete har vi haft uppvaktningar från flera håll. Jag vill särskilt betona att uppvaktningen från Malmöhus läns länsstyrelse och hushållningssällskap gav ett mycket positivt intryck. Sådana exempel behöver vi fler av, där man tar upp de möjligheter som finns till förnyelse, till nya friska tag beträffande jordbruksproduktionen. Det kan också framhållas att det kan bli aktuellt att ställa större krav på jordbruket vad beträffar begränsningen av användning av kemikalier, vilket skulle leda till ökad arealanvändnipg. Det är sådant som gör att man bör vara försiktig när det gäller att vidta åtgärder som drar ner arealen odlingsbar mark i vårt land. Till det kommer att den samhällsekonomiska kostnaden för en viss överproduktion av spannmål är förhållandevis ringa. Det är mot denna bakgrund som livsmedelskommittén har föreslagit att samhället skall ta ett delansvar för finansieringen av överskottsproduktionen. Regeringen föreslår nu att samhällets kostnader skall bäras genom högre priser på prisreglerade livsmedel. Det innebär att den enda effekten av regeringens förslag är att vissa kostnader övervältras från i huvudsak mjöl och bröd till andra konsumentprodukter, t.ex. mjölk och kött. Det tycker vi inte är tillfredsställande. Enligt vår mening bör dessa medel anvisas över statsbudgeten. Det är bra, tycker jag, att det har kunnat åstadkommas en majoritet i jordbruksutskottet för en sådan finansiering. I utskottsbehandlingen har folkpartiet nått samförstånd med moderata samlingspartiet och centern om att kostnadsfördelningen för att lyfta ut spannmålsöverskottet skall vara 40 96 för jordbruket och 60 96 för staten. Jag tror också det är bra för den framtida handläggningen att vi har nått överenskommelse om just detta förhållande. Det tar vi upp i reservation 13. Regeringen föreslår, i motsats till livsmedelskommittén, en förlängning av investeringsförbudet. Folkpartiet har hela tiden motsatt sig förbudet mot nybyggnader av djurstallar, både av principiella skäl och därför att det skapar onödig byråkrati. Den dispensgivning som blivit nödvändig till följd av förbudet har orsakat stora problem både för enskilda lantbrukare och för handläggare på lantbruksnämnderna. I likhet med livsmedelskommitténs förslag i utredningsbetänkandet anser vi därför att investeringsförbudet bör upphöra. Vi framhåller detta i reservation 32. Vid sidan av försörjningsmålet finns som tidigare nämnts två delmål: inkomstmålet och konsumentmålet. Inkomstmålet innebär att jordbrukarna skall ha samma inkomster som jämförbara grupper. Detta kan ses som en rättvisefråga, men målet har också en nära koppling till försörjningsmålet. Om jordbrukarnas inkomster skulle halka efter kraftigt blir det inte möjligt för människor att ägna sig åt och försörja sig på jordbruk. Då klaras inte heller försörjningsmålet. I jordbruksförhandlingarna har kompensation tidigare automatiskt utgått för fördyringen av produktionsmedel, mätt enligt produktionsmedelsindex. Efter förslag från regeringen och beslut i riksdagen har i de senaste förhandlingsomgångarna ett system med fria förhandlingar genomförts. Som jag tidigare sagt motsatte vi oss införandet av detta system. Motiveringen var den osäkerhet det skulle skapa för jordbrukarna. Detta är en onödig oro. Eftersom produktionmedlen svarar för den helt övervägande delen av jordbrukets totala konstnader, skulle en liten utebliven kostnadskompensation kunna innebära en stor minskning av jordbrukarnas ersättningar. För att undvika osäkerheten inför framtiden finns det emellertid skäl att också formellt återgå till det tidigare systemet med kompensation baserad på produktionsmedelsindex. Vi tar upp detta i reservation 24. Så några ord om Norrlandsjordbruket. Av beredskapsskäl är det nödvändigt att ha en regionalt väl differentierad jordbruksproduktion. Produktionskapaciteten i Norrland bör därför inte minska från dagens nivå. Detta är också väsentligt med hänsyn till den stora betydelse som jordbruket har för försörjningsmöjligheterna i Norrland. Det är inte heller i Norrland som de stora överskotten i förhållande till konsumtionen uppstår. Det s.k. normjordbruket har i Norrland en något sämre lönsamhet än i övriga delar av landet. Klimatologiska förhållanden, jordmån osv. har sin betydelse härvidlag. Av bl.a. detta skäl finns ett särskilt inkomststöd till de norrländska jordbrukarna. Till förra årets riksmöte hade regeringen inte föreslagit någon uppräkning alls av detta stöd, trots att ett enhälligt utredningsförslag fanns. Folkpartiet föreslog då en ökning med 50 milj.kr. Riksdagen beslöt sedan med anledning av detta förslag om en uppräkning med 40 milj.kr. I den nu aktuella propositionen föreslår regeringen en ökning av Norrlandsstödet med 22 milj.kr. Vid motionsskrivandet ansåg vi att detta inte var tillräckligt, utan hade ett förslag om 50 milj.kr., dvs. 28 milj.kr. mera än regeringens förslag, och att årliga uppräkningar därefter bör ske, grundade på produktionsmedelsindex. Så har en överenskommelse träffats mellan regeringens representanter och vänsterpartiet kommunisterna om ett högre stöd i pengar till Norrland. Dock har man inte bundit sig för detta med produktionsmedelsindex, vilket jag tycker är en svaghet. - Jag yrkar alltså bifall till reservation 48. I sammanhanget har den av regeringen föreslagna nya områdesindelning en blivit livligt diskuterad. I vår motion har vi yrkat bibehållande av nuvarande system i avvaktan på ytterligare belysning av problemområdet i fråga. Jag yrkar bifall till reservation 27. Avslutningsvis, herr talman, om vårt globala ansvar. Jag vill kort beröra frågan om sambandet mellan vårt livsmedelsöverskott och svälten i världen. Enigheten är stor om att Sverige skall hjälpa till vid katastrofer, och att det svenska katastrofbiståndet, bl.a. i form av spannmål, bör öka. Däremot är det inte någon långsiktig lösning på världens försörjningsproblem att Sverige planerar för permanenta spannmålsöverskott och för export till u-länderna. En sådan export från flera länder får ogynnsamma effekter på u-ländernas egen situation. Vi menar i stället att svenskt bistånd gör störst nytta i landsbygdsutveckling och uppbyggnad av egen produktion av livsmedel. Jag yrkar bifall till reservation 3.